Herr talman! Låt mig först säga till herr Granstedt att vår ambitionsnivå i fråga om mottryckskraften är redovisad i de beslut som riksdagen har fattat. Vår avsikt är självfallet att fram till 1985 ha fullföljt det programmet. Vi ser det naturligtvis som ambitiöst — det kommer att kosta mycket pengar — men inte som omöjligt. Men det har självfallet för kommunerna uppstått en del problem, framför allt med kapitalanskaffningen, och det är därför som vi har önskat att industriverket nu skall göra en skyndsam utredning om på vilket sätt vi skall stimulera denna utveckling för att tillgodose de anspråk på utbyggnad om vilka man här är överens. Kan då regeringen tänka sig att gå längre i ett sådant program? Ja, jag har i mitt interpellationssvar velat ge uttryck för en mycket positiv hållning till kraftvärmeverken och till deras betydelse i vår energiförsörjning; jag anser att det finns åtskilligt att vinna på en sådan utbyggnad. För perioden 1985 och fram till 1990, då vi hoppas uppnå någon form av nollutvecklingsläge på energiområdet har vi inte täckt in oss för den eventuella ökning av produktionsresurserna som är erforderlig, och det kan väl tänkas att just kraftvärmeverken kommer in i detta skede. Men vi skall inte glömma — och det har ju inte heller herr Granstedt gjort — att det krävs olja eller kol för att vi skall klara den uppgiften. Det är ett alldeles obestyrkt påstående som herr Granstedt gör när han säger att regeringen inte är intresserad av ev. utbyggnad av kraftvärmeverken. Vi är ytterst intresserade av det, och vi har i åtskilliga samtal med Vattenfall varit inne på att dess medverkan bör sträcka sig långt. Vattenfall har exempelvis gjort upp med NJA om möjligheterna för en utbyggnad i Luleå. Man för också diskussioner med Eskilstuna kommun liksom med andra kommuner för att undersöka förutsättningarna att realisera en del av föreliggande program. Därmed vill jag komma över till de frågor som herr Torwald har ställt om intresset hos regeringen och hos Vattenfall för projektet i Göteborg. Jag har från Vattenfalls generaldirektör Norrby fått den uppgiften att Vattenfall är berett att diskutera ett konkret samarbete med Göteborgs kommun om projektet. Kontakter är sedan flera år etablerade mellan Vattenfall och Göteborgs kommun. Nu har herr Torwald gått in i detaljfrågor. Jag kan inte svara på hur Vattenfall ställer sig om man inte har alternativa möjligheter att använda bränsle, men jag kan inte — det är en personlig deklaration — se att man har anledning att avvisa tanken på en diskussion av den anledningen. Låt mig också tillägga att vad beträffar Göteborg så har vi diskuterat frågan om det finns förutsättningar att dra en hetvattenledning från Ringhals. Vattenfall undersöker den möjligheten. Vi har med Göteborgs kommun diskuterat om man kan tänka sig att använda naturgas om vi skulle kunna få sådan från de norska fyndigheterna i Nordsjön. Det torde vidare vara känt här att i Nordiska rådets regi utreds möjligheterna att dra ledningar från de norska fyndigheterna i Nordsjön över Danmark och landvägen upp utmed västkusten, eventuellt ända upp till Norge. Detta har samband med att man inte direkt från fyndigheterna kan föra in olja eller naturgas till Norge. I det sammanhanget kommer man ju — om jag får uttrycka det så — att passera Göteborg. Jag tycker därför att det skulle vara ett alternativ som man inte omedelbart avvisar. Jag är alltså positiv till de frågor som herr Torwald har ställt. Jag har också klara besked från Vattenfall att man delar denna min uppfattning.
Herr talman! Industriministern upprepade att regeringens program som år 1985 skulle ge 15 terrawattimmar elkraft från kraftvärmeverk var ett ambitiöst program. Ordet ambitiös kan man naturligtvis begagna på många olika sätt. Jag bara konstaterar att av den möjliga utbyggnadskapacitet som Värmekraftföreningen bedömer som realistisk under ifrågavarande tidsperiod ligger regeringens program på knappt hälften. Att bygga ut hälften av den möjliga kraftvärmen under en tioårsperiod kan jag inte se som så förfärligt ambitiöst. Jag skulle snarare vilja säga att det är ett måttfullt program som regeringen står för. Det var därför som jag tyckte det skulle vara intressant att höra om detta skall ses som ett slags tak och att regeringen inte är beredd att gå längre. Jag vet inte om jag skall tolka det senaste inlägget från industriministern som att regeringen kan gå längre. Det var en smula oklart. Det är naturligtvis riktigt, som industriministern säger, att kraftvärme kostar pengar. Därmed får man också se frågan i något vidare energipolitiskt sammanhang. Det är helt klart att i centerns energipolitiska program finns ett helt annat ekonomiskt utrymme för utbyggnad av kraftvärme än i regeringens program. Det är också riktigt att olja behövs för kraftvärmeverk. Därför är det även viktigt att se oljeanvändningen för kraftvärmen i ett vidare energipolitiskt sammanhang. Men om man sätter in tillräckliga resurser för att spara olja på annat håll, t.ex. för bostadsuppvärmning där det inte finns fjärrvärme, inom industrier osv., har man också där möjligheter att tillförsäkra kraftvärmeverken den olja som de behöver utan att för den skull behöva öka oljeimporten. Till sist hänvisar industriministern till Vattenfalls intresse för kraftvärmeutbyggnad. Jag kommer från Södertälje kommun, som vid det här laget under ganska många år har försökt att med Vattenfall förhandla sig fram till en lösning om byggande av kraftvärmeverk. Därför är det klart att jag har svårt att tro särskilt mycket på Vattenfalls stora intresse för en kraftvärmeutbyggnad. Hittills har det intresset i alla fall visat sig vara ganska svalt — det är vår erfarenhet i Södertälje, och det är en erfarenhet som jag vet att man har gjort även i många andra kommuner, inte minst i den region där vi nu befinner oss. Jag hoppas emellertid att de samtal och diskussioner som industriministern talade om att han hade fört med Vattenfall kommer att leda till ökat intresse från Vattenfalls sida. Jag vill också uttrycka förhoppningen att de överväganden som tydligen i alla fall pågår inom industridepartementet och industriverket skall komma att leda till ett stimulansprogram för kommunernas del så att inte kapitalbrist skall sätta en käpp i hjulet för kraftvärmeutbyggnaden.
Herr talman! Jag tackar för det relativt bra — men naturligtvis bara principiella — svar som statsrådet gav. Jag kan ju inte begära att få ett preciserat svar på en fråga som inte framställts i förväg, och det hade jag heller inte väntat. Jag begärde ordet närmast därför att jag tyckte det var intressant att statsrådet tog upp frågan om naturgasen som en tänkbar energikälla just i ett kraftvärmeverk i Göteborg. Man kan väl säga att det handläggningstekniskt inte lär innebära någon fördyrning av anläggningen, om man skulle få den möjligheten. Tvärtom vore det miljömässigt sett en stor fördel, eftersom naturgasen såvitt jag vet erbjuder betydligt mindre problem när det gäller svaveldioxidutsläpp. Det vore därför enbart en fördel om den möjligheten kunde komma till stånd.
Herr talman! För att inte herr Granstedt skall behöva sväva i ovisshet vill jag säga att vi kan tänka oss att gå längre i fråga om utbyggnaden av kraftvärmeverk. Enligt riksdagens beslut återkommer vi 1978 för att då redovisa hur vi ser på energiförsörjningen under tiden efter 1985, och det blir i det sammanhanget som vi får göra den bedömningen. Men inte minst de kontakter som nu tas med kommunerna visar att det råder fullt samförstånd mellan Vattenfall och oss om angelägenheten av att nu pröva sådana möjligheter. Jag kan inte finna att Vattenfall har ställt sig avvisande till detta. Vattenfall har bara att ta hänsyn till regeringen och riksdagen i sammanhanget och söka medverka till att fylla ut programmet. Skulle man gå in i en diskussion om vad som ekonomiskt sett är det riktigaste att göra skulle vi kanske föra in möjligheten att bygga ett kärnkraftbaserat kraftvärmeverk, vilket ur ekonomisk synpunkt torde vara det lämpligaste. Jag skall dock inte ta upp den debatten nu, eftersom den frågan är föremål för utredning, varför vi får avvakta och se vad resultatet blir.

Herr talman! Herr Petersson i Ronneby har frågat mig om vilka åtgärder jag avser vidta för att åstadkomma en upprustning av länsvägnätet och om jag vill medverka till att de sekundära och tertiära länsvägarna prioriteras vid arbetsmarknadspolitiska satsningar på vägväsendet. Genom den satsning som sker genom byggnadsoch förbättringsarbeten på vägnätet, på såväl rikssom länsvägnätet, har vägstandarden successivt förbättrats. Exempelvis omfattar numera asfaltoch oljegrusbelagda vägar drygt 50 96 av vägnätet jämfört med ca 18 926 år 1960. 9226 av vägnätet är numera upplåtet för tungt axel boggitryck medges även på övervägande delen av de sekundära och tertiära länsvägarna. Den inriktning av den långsiktiga vägplaneringen som regering och Om upprustning av riksdag år 1972 uttalade sig för innebär att en ökad vikt ges åt länsvägnä — länsvägnäten tets utbyggnad. I regeringens förslag, vilket godtogs av riksdagen, uttalades bl.a. att man särskilt skall beakta behoven av vägförbindelser fört. ex arbetsresor och olika typer av serviceresor — skolskjutstransporter och resor för att nå olika slag av samhällelig och kommersiell service - inom regioner där alternativa transportmöjligheter saknas. De vägförbindelser som därmed avses är till stor del länsvägar. Vid den fördelning av planeringsramar som vägverket gjort i anslutning till den nu pågående revideringen av flerårsplanerna för vägbyggandet har länsvägarna i planerna efter hand tilldelats en allt större andel av byggnadsanslaget. För budgetåret 1974/75 har, som jag nämnde, vägförbättringar för ca 250 milj.kr. utförts som beredskapsarbeten. Fördelningen av beredskapsarbete mellan olika län åvilar arbetsmarknadsstyrelsen. Inom länen fördelas medlen i samråd med vägverket på sådana objekt som förutom att de tillgodoser de sysselsättningspolitiska aspekterna även är angelägna ur vägpolitisk synpunkt. Objekten hämtas alltså i första hand ur flerårsoch långtidsplaner, där länsstyrelse och kommuner medverkat vid prioriteringen. Reserv av projekterade vägobjekt som är klara för igångsättning finns i de flesta länen. Under de senaste åren har ca 40 96 av beredskapsarbetena kommit de sekundära och tertiära länsvägarna till godo. Det är en större andel än dessa vägars andel av det totala vägbyggandet enligt vägverkets behovsinventering. Detta beror på att det finns en stor geografisk spridning av lämpliga objekt på de sekundära och tertiära länsvägarna och att objekten är av sådan karaktär att de kan påbörjas och avbrytas efter behov och med kort varsel. Avslutningsvis vill jag nämna att i regeringens beslut nu i höst om sysselsättningsfrämjande åtgärder ingår tidigareläggning av vägoch broprojekt på länsvägnätet.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

Jag vill inte ifrågasätta uppgiften att vägstandarden har successivt förbättrats på såväl rikssom länsvägnätet sedan 1960. Men jag har heller ingen anledning att misstro statens vägverks uppgift, då man i sina petita skriver: De ordinarie anslagen till statligt vägbyggande har reellt ständigt 105 minskat under 15 år från 1960 till 1976. Trots AMS-insatser och tillläggsanslag, som i varierande grad har utgått under denna period, har en sänkning av framkomligheten skett på stora delar av vägnätet i förhållande till den ökande trafiken. Inriktningen av den långsiktiga vägplaneringen av 1972, med ökad vikt åt länsvägnätets utbyggnad, hälsades med stor tillfredsställelse när detta beslut togs. Många räknade med bättre vägförbindelser för sina arbetsresor och olika serviceresor, men man är i dag kanske litet besviken då de väntade förbättringarna delvis uteblivit. Man kontaktar genom samhällsföreningar eller andra sammanslutningar vägförvaltningen men får besked om att tillgängliga medel inte tillåter den önskade förbättringen inom tiotals år ännu. I länsvägnämnderna står man inför valet att fullfölja de större planerade objekten, som ofta blivit fördyrade, eller att satsa på de sekundära och tertiära vägarna. Kanske är vi i Blekinge särskilt missgynnade, då de topografiska förhållandena gör vägbyggena dyrbara och dessutom karaktären av kustlän medför hård belastning och förslitning av sekundäroch tertiärvägarna — och givetvis även av det enskilda vägnätet — särskilt i kustbygden och speciellt under sommarmånaderna. Kommunikationsministern har upplyst mig om att under de senaste åren ca 40 96 av beredskapsarbetena har kommit de sekundära och tertiära länsvägarna till godo och att detta är en större andel än dessa vägars andel av det totala vägbyggandet. Dessutom har han omtalat att dessa vägar utgör lämpliga objekt genom sin geografiska spridning och att arbetena kan påbörjas och avbrytas efter behov och med kort varsel. Ja, detta är säkert korrekt, och kommunikationsministern kunde kanske också ha tillagt att många av dessa vägar är i stort behov av upprustning. Jag måste tyvärr konstatera att kommunikationsministern varit extremt försiktig i sitt svar på mina frågor. Endast i meningen om att tidigareläggning av vägoch broprojekt på länsvägnätet ingår i regeringens sysselsättningsfrämjande åtgärder kan jag utläsa något positivt. Frågorna var ju: Beredskapsarbeten skall ju vara meningsfulla både för samhället och för dem som skall syssla med dem, om detta över huvud taget är möjligt. Jag kan tänka mig få beredskapsarbeten som skulle kunna vara lika meningsfulla som en välbehövlig upprustning av landsvägsnätet. Även ur trafiksäkerhetssynpunkt har ju en sådan upprustning mycket stor betydelse.
Herr talman! Herr Petersson i Ronneby uttrycker förvåning över att han inte skulle ha fått svar på sina två frågor. Svaret ligger i min be skrivning av det beslut som vi fattade här i riksdagen 1972.

Herr Petersson har ju frågat vilka åtgärder jag avser vidta för att åstadkomma en upprustning av länsvägnätet och om jag vill medverka till att de sekundära och tertiära länsvägarna prioriteras.

Regering och riksdag har att ange riktlinjerna för detta planarbete. Om man vid sådana revideringar inte tillräckligt uppmärksammar vad regering och riksdag har beslutat, så kan ju knappast ansvaret falla på vare sig regering eller riksdag. Då får ansvaret sökas där frågorna handläggs, nämligen vid dessa revideringar som jag talade om och som fastställs av länsstyrelser och vägförvaltningar, sedermera vägverket. Gången är ju att om man vid en revidering blir överens mellan länsstyrelsen och vägverket, är flerårsplanen fastställd. Om man icke blir överens mellan länsstyrelse och vägverk, då — endast då - kommer frågan till regeringen för avgörande. Jag tycker det är viktigt, herr Petersson, att vi slår fast detta, även om jag är helt övertygad om att herr Petersson känner till det. Den enda nytta det kan ha att vi två diskuterar dessa frågor i riksdagen är att vi påminner dem som skall fatta besluten ute på det regionala planet om att det finns beslut som ger dem möjlighet till en ny prioritering i förhållande till dem vi hade under tidigare år. Om den får den nyttan, har vår diskussion fört dessa frågor framåt. Får den inte den effekten, så hjälper det föga att vi diskuterar här. Bollen ligger alltså fr.o.m. nu hos de organ som på det regionala planet arbetar med revideringen av flerårsplanerna. Det är där de nya signalerna och de nya tongångarna skall komma fram. Både herr Petersson och jag kan ju intensifiera ansträngningarna för att riksdagens beslut skall nå ut dit.
Herr talman! Jag tackar särskilt för det förtydligande som kommunikationsministern gjorde. Jag tror inte att det är viljan som fattas hos de regionala organ som har att handlägga de här ärendena, utan snarare är det väl så att man är bekymrad när det gäller att få medlen att räcka till för allt vad man vill prioritera i detta avseende. Det är därför jag velat ta upp saken och ifrågasatt en rekommendation från kommunikationsministerns sida i samband med att man skall ha eventuella AMS-medel för ändamålet.

Herr talman! Herr Henmark har i en interpellation frågat mig, om jag finner SJ:s begäran om överläggningar med vissa kommuner om ersättning för viss busslinjetrafik vara i överensstämmelse med regeringens beslut den 21 januari 1972, i vilket SJ ålagts återhållsamhet beträffande begränsningar av närmare angiven regional trafik. Herr Johansson i Växjö har frågat mig, om jag anser det vara tillfredsställande att statens järnvägar försöker överföra ökat ekonomiskt ansvar för busstrafiken på kommunerna. Jag besvarar interpellationen och frågan i ett sammanhang. Jag vill inledningsvis erinra om innehållet i det beslut som regeringen fattade i januari 1972.

Det bör i sammanhanget framhållas att det i vissa fall kan förekomma busstrafik i en regional förbindelse med enda eller huvudsaklig uppgift att tillgodose lokala resebehov. I sådana fall har kommunen ansvaret för såväl planering som genomförande, och trafikutövaren kan då givetvis begära överläggningar om ersättning.

Herr talman! Jag ber allra först att få tacka kommunikationsministern för svaret på min interpellation. Svaret har ju kommit mycket snabbt. Jag vet inte i vilken utsträckning statsrådet har hunnit få underrättelser utifrån fältet, men för säkerhets skull vill jag gärna läsa upp den skrivelse som ligger till grund för interpellationen och som statens järnvägar, Kristianstads busslinjegrupp, har skrivit bl.a. till min hemkommun. Skrivelsen är f. ö. adresserad till sju åtta kommuner i den del av Skåne som det gäller. I skrivelsen står det: ”Med hänsyn till att riksdagen beslutat om förstärkt stöd åt den regionala busstrafiken, har SJ nu för avsikt att anpassa återstående regional busstrafik till de ekonomiska förutsättningar, som därigenom blir skönjbara. På regionala linjer förekommande bussturer, som till övervägande delen fyller lokala trafikuppgifter, kommer härvid att föreslås medtagas i kommunernas trafikförsörjningsplaner som lokal trafik, för vilken avtal skall träffas med trafikföretagen. Tills vidare avses dock två regionala turpar bibehållas utan bidrag från kommun. I den mån överenskommelse icke kan träffas med kommunen och regionala” turer — utöver två turpar — lämnar underskott, nödgas SJ slopa de mest olönsamma turerna. Dessa förändringar skall i så fall ske med början vid tidtabellsskiftet sommaren 1976. För att belysa tidtabellsförslag och samordningsfrågor mellan olika kommuner, anhåller jag” — skrivelsen är undertecknad av busslinjechefen - ”att kommunen föreslår sammanträdesdag snarast möjligt.” Såvitt jag förstår innebär skrivelsen att man för det första ville ändra vissa turer, som tidigare har varit regionala, till att bli lokala. För det andra ville man ha ersättning av kommunen, om turerna skulle vara kvar, och om trafiken trots utgående statsbidrag var förlustbringande. När det gäller att överföra turer från regional till lokal trafik tycker jag att kommunikationsministern i årets budgetproposition har givit ganska tydliga anvisningar för vad som är lokal och vad som är regional trafik. Beträffande regional trafik står det i propositionen att det i regel är trafik mellan kommuncentra inom ett län eller inom län som gränsar till varandra. Och till lokal trafik hänförs i regel sådan trafik som sker inom en kommun. Men till lokal trafik hänförs även sådan trafik mellan angränsande kommuner som inte är av regional karaktär, exempelvis närtrafik över kommungräns. Men där finns det ytterligare en anvisning i vilken det sägs följande: ”Fråga om avgränsningen mellan regional och lokal trafik kommer närmast upp vad avser trafik mellan ett kommuncentrum och en i samma eller annan kommun belägen ort som inte är kommuncentrum —-.” Detta står på s. 194 i bilaga 8 till budgetpropositionen. Man kan med andra ord tänka sig att som regional trafik också skall räknas en viss tur inom en kommun, om det gäller ett annat centrum än kommuncentrum och som är av så stor vikt att man anser att trafiken bör räknas som regional. När busslinjegruppen vid SJ skickade över denna skrivelse, sände man också över förslag till turlista för nästa år. Listan gäller de två sträckningarna Hässleholm-Osby och Hässleholm-Helsingborg. Redan där har man i Hässleholm-Helsingborg-turlistan tagit bort två turer i vardera riktningen. Det sägs ingenting om dem. De har helt enkelt bara strukits. Och de turerna kan väl vara diskutabla så till vida att de bara går mellan Hässleholm och Tyringe, som ligger inom Hässleholms kommun; Tyringe ligger alltså utefter linjesträckan Hässleholm-Helsingborg. Men beträffande de övriga linjerna, som alltså skulle vara med på listan, har man begärt att om trafiken där skall vara kvar, så skall man ha stöd av kommunen för tre av nio planerade turer, alltså en tredjedel. Och två av dessa tre turer gäller sträckor mellan två kommuncentra, Hässleholm och Perstorp. Och i motsatta riktningen är det inte mindre än fyra turer om vilka man säger, att om trafiken där skall upprätthållas, så skall man ha kommunalt stöd. På den andra sträckningen, Hässleholm-Osby, finns en linje som nu är att räkna som lokaltrafik upptagen i planerna. Men sedan har man begärt stöd för fem av totalt nio turer i vardera riktningen, alltså mer än hälften. Och om inte kommunen ger detta stöd, så hotar man med att dra in trafiken. Nu ligger saken så till att när regeringen med riksdagens godkännande anbefallde uppgörandet av regionala trafikplaner, så gjordes de planerna med SJ:s linjer som bas. Man räknade med att SJ hade trafiklinjer där och där — och jag förmodar att man också hade kontakt med vederbörande om vilka linjer som skulle räknas som lokala — och de räknades som bas. De linjerna var man rädd om. De skulle inte naggas i kanten. Deras trafikunderlag skulle inte tas bort på något sätt. De låg där som själva grundvalen för hela trafikplanläggningen. Dessa planer är nu insända och under utvärdering. Därefter har kommunerna försökt ordna sin trafikförsörjning på bästa sätt på grundval av dessa regionala trafikplaner.

Och precis när detta är färdigt kommer en SJ-avdelning och säger att antingen kommer en del av turerna att dras in — och det är inte småsaker det gäller — eller också får kommunen punga ut med pengar för att det skall gå ihop. Det åstadkommer kaos i hela planläggningen. Antingen måste kommunen säga att man inte kan anslå mera pengar till trafiken än man redan gjort; man har ansträngt sig till det yttersta. Då blir det kaos på hela trafikfronten. Eller också får kommunen ta pengar från någon annan service; och då blir det kaos på den fronten. I det fall jag har aktualiserat begär man 310 000 kr. Det beloppet skall inte bekostas av Hässleholms kommun ensam utan på ett eller annat sätt delas upp mellan berörda kommuner. Det är klart att ett sådant meddelande från en SJ-avdelning väcker en chockartad reaktion.

Några förhandlingar nu mellan SJ och kommunerna om förändringar av den regionala busstrafiken bör därför inte komma till stånd.” Man säger helt enkelt till kommunerna: Ni skall inte bry er om att föra sådana här förhandlingar! Kommunerna har alltså fått en anmaning från SJ att ordna ett sam = Nr 30 manträde, och Kommunförbundet säger: Ni skall inte ta upp några för Torsdagen den handlingar. Motiveringen är att Kommunförbundet tycker att detta inte — 27 november 1975 är i enlighet med regeringens anvisningar. — Sr Jag vill därför fråga hur statsrådet ställer sig till denna sak. Statsrådet Om SJ:s busslinjehar välvilligt uttalat att ”SJ kan ha att utföra sådan trafik även om det = trafik är fråga om mer än två statsbidragsberättigade turer”. Något annat säger inte heller SJ-avdelningen i fråga. Men man har en känsla av att SJ har en benägenhet att skumma den tjocka grädden av mjölken. De turer som går med förtjänst tar man, men man är inte beredd att satsa på gungorna vad man tar in på karusellen. Man vill ta de inkomstgivande turerna, men om en tur är förlustbringande vill staten icke ta den förlusten, utan den skall då bäras av kommunen. Det är givetvis inte särskilt attraktivt för kommunerna. Vi i kommunerna är tacksamma för den anvisning regeringen lämnat om att trafiknätet skall ligga fast under den tid planeringen pågår och tills utvärderingen har gjorts. Sedan får man ta nya tag och förhandla om hur man skall ha det i fortsättningen. Men vi anser icke att SJ har följt dessa regeringens anvisningar. Därför vill jag fråga om statsrådet är beredd att se till att de anvisningar som lämnats verkligen efterföljs.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. Statsrådet hänvisar till det av regeringen fattade beslutet i januari 1972 av vilket framgår att i fråga om busslinjetrafik som har regional karaktär genom att den i icke oväsentlig utsträckning tillgodoser behov av persontransporter mellan centralorter skall statens järnvägar iaktta återhållsamhet när det gäller begränsningar av trafiken. Vidare framgår det av svaret att statsrådet lägger vikt vid regeringens skrivelse den 7 maj 1975 till SJ, där regeringen uppmanade till återhållsamhet i avvaktan på utvärderingar och ställningstaganden till den regionala trafikplaneringen. Det är naturligtvis tryggt att veta att statsrådet har denna syn, och jag har ingen erinran mot den. Men, herr statsråd, svaret kunde ha varit ännu bättre, för tydligen räcker det inte med de här påpekandena för att SJ skall ta skeden i vacker hand. Jag är övertygad om att det behövs ytterligare initiativ från regeringens sida om man verkligen skall slippa de ofta återkommande nålstingen från SJ:s sida mot kommunerna. Vi vet hur det var i våras. Då kom det ett påbud från SJ:s centralförvaltning bl.a. till vårt län att all återstående olönsam busstrafik skulle slopas den 1 augusti eller senast den 1 januari 1976. Frågan kom upp i riksdagen, och vidare skrev herr Norling till SJ-ledningen — det brev som jag redan har berört. Allt detta gav resultat. SJ tog tillbaka sitt hot, och man hoppades väl att inga nya orosmoln skulle torna upp sig. Men ack vad man bedrog sig! Nya påbud har utgått från SJ-ledningen — nu är man återigen ute och irriterar kommunerna. man med berörda kommuner ”ämnar uppta förhandlingar att icke lönsamma bussturer på regionala sträckor” överförs till lokal trafik. Indragningar blir följden om inte kommunerna lämnar ekonomiskt stöd. I mitt län har busslinjegruppen i Växjö i skrivelse till kommunerna i Alvesta, Ljungby och Växjö begärt att få diskussioner med kommunerna angående den del av den regionala busstrafiken som man vill betrakta som lokal. Jag finner framställningen från SJ:s sida mycket illavarslande. Statens järnvägar gör sig med ett sådant här agerande skyldigt till att helt bortse från den regionala trafikplaneringen. Vi vet att man på länsstyrelsen nu har färdigställt persontrafikplaner — regionala trafikplaner, som herr Henmark talade om — som skall täcka länets behov av trafikservice. Av dessa framgår bl.a. att just de här linjerna i vårt län, som SJ-ledningen nu vill diskutera, från länsstyrelsehåll har bedömts som regionala busslinjer. Vi vet också att man på departementet har fått det här materialet från de olika länen, och jag tror att man där håller på med en utvärdering av detsamma och att förslag skall komma under vårriksdagen. Jag menar att i det här känsliga skedet är det fel att förändra den verksamhet som finns i dag. Kommunernas ekonomiska situation bör också beaktas.

Herr talman! År 1973 beslutade riksdagen om ändrade bestämmelser för bidrag till olönsam linjetrafik med buss på landsbygden. Innebörden av beslutet var bl.a. att bidragsgivningen i fortsättningen skulle avse sådan linjetrafik som ingår i en i fråga om trafikens omfattning och inriktning klart preciserad lokal eller regional trafikförsörjningsplan. Den ändrade ordningen genomfördes i två etapper. Den första avsåg stödet till den lokala trafiken och den andra stödet till den regionala trafiken. I sin helhet syftade det här beslutet till att förbättra betingelserna för den kollektiva trafikförsörjningen. Därom var alla eniga. Det vi i dag diskuterar är i stor utsträckning vad som är att betrakta som lokal trafik och vad som är att betrakta som regional trafik. Vi känner alla till att kommunerna har huvudansvaret för planering och genomförande av den lokala trafiken. Men jag kan ändå säga att genom ett kraftigt statligt stöd, som för det budgetår vi nu är inne i uppgår till 35 å 36 milj.kr., har staten bidragit till att intentionerna i de lokala trafikförsörjningsplanerna i stort kan uppfyllas. Jag är angelägen att framhålla det mot bakgrunden av vad herr Henmark nyss sade om att staten inte vill vara med när man börjar märka att det inte blir någon förtjänst på trafiken. I fråga om den regionala trafiken har staten påtagit sig planeringsansvaret. Det har vi gjort bl.a. genom att efter fyra års intensivt arbete slutföra en regional trafikplanering som vi startade 1970. De planer vi nu har på vårt bord från alla län ligger till grund för bidragen till den regionala busslinjetrafiken. Nr 30 På förslag i 1975 års budgetproposition beslutade också riksdagen i våras om en kraftig utbyggnad och en väsentlig anpassning av det statliga stödet till den regionala trafiken. För täckande av underskott i sådan I trafik utgår från bidragsåret 1975/76 ett statligt stöd som för en normal Om SJ:s busslinjelinje är nästan fem gånger så stort som tidigare. Totalt beräknas detta = trafik stöd till den regionala trafiken uppgå till ca 17 milj.kr. Det är ett andra svar på vad herr Henmark sade om att staten inte skulle bidra till trafik som är olönsam. Det är ju sådan trafik som vi stöder med det statliga bidraget. Förutom dessa konkreta åtgärder har regeringen, såsom här har framhållits, ålagt SJ att iaktta återhållsamhet när det gäller begränsningar av betydelsefull regional trafik. Även genom den viljeyttringen har regeringen bidragit till att trygga en tillfredsställande regional trafikförsörjning. Sedan dessa grundläggande fakta har upprepats återstår att säga att den lokala och regionala trafikplaneringen bygger på ett inbördes samspel. Den måste göra det. Syftet härmed är att så långt som möjligt samordna trafikbehov och trafikresurser för att uppnå en rationell ordning. I de allra flesta fall har en sådan samordning kunnat äga rum. I vissa till antalet begränsade fall kan det, som jag också sade i mitt svar, förekomma en busstrafik i en regional förbindelse som har till enda eller huvudsakliga uppgift att tillgodose lokala resebehov, där det inte varit möjligt att samordna trafiken. I sådana fall där alltså en regional linje i stort sett tillfredsställer lokala resebehov är det enligt det beslut vi gemensamt fattat kommunens uppgift att svara för planeringen och genomförandet. Oftast är det fråga om en eller två dubbelturer per dag, i vissa undantagsfall kanske något mer, som kommunen kan tänkas behöva uppta i sin lokala trafikplan. För täckande av underskott i sådan trafik utgår statsbidrag —- om vi skall tala om det som nu gäller — med 75 96 av underskottet i det inre stödområdet och på Gotland samt med 50 96 i det övriga landet. Om man har dessa fakta klara för sig, och det har mina meddebattörer, återstår frågan hur man från fall till fall skall se på detta med lokal resp. regional trafik och hur man skall se på regeringens viljeyttring att uppmana SJ att iaktta återhållsamhet i begränsningar av trafiken och vad som sammanhänger med det.

113 Jag har inte haft möjligheter att kollationera det som herr Henmark sade om Kommunförbundets tankegångar i dessa sammanhang när det gäller att gå till förhandlingar eller icke. Men jag kan knappast tro att Svenska kommunförbundet skulle ha avsett ett direkt förhandlingsbud för en eller annan kommun. Jag tror inte det, eftersom det skulle innebära att kommunerna i sitt vardagliga arbete med att försöka klara sin trafikförsörjning skulle förmenas sin självklara rätt och skyldighet att med trafikavnämarna diskutera hur man skall lösa sina lokala trafikförsörjningsproblem. Det kan alltså inte vara det rätta förhållandet. Självklart måste kommunerna — och det behöver man inte säga åt dem som någon form av direktiv, utan det måste vara en ren självbevarelsedrift — gå in och diskutera sådana viktiga frågor med dem som de köper trafik av. Då kommer jag fram till den andra slutsatsen i den delen: Har dessa förhandlingar över huvud taget börjat? Såvitt jag förstår har de inte gjort det.

Jag skulle ha förstått det bättre om det hade varit så att man förhandlat i botten med varandra och vi skulle ha befunnit oss i ett läge där kommunerna, länsstyrelserna eller vem det kunde ha varit skulle ha sagt: ”Hit har vi kommit men vi kommer inte längre.” Så tycks inte vara förhållandet. Det får väl vara min sak att fråga: Är detta riktigt när det gäller själva förhandlingsdelen? Jag tror att den trafikplanering som vi nu har sysslat med och delvis slutfört och som vi tagit fyra år på oss för att komma fram till har varit nyttig från många synpunkter. Men den har inte kunnat rubba förhållandet att man i de lokala områdena runt om i landet även fortsättningsvis genom förhandlingar från fall till fall måste söka komma fram till det som är bäst för kommunen, trafikföretaget eller vad vi nu talar om. Trafikplaneringen har heller inte haft för avsikt att låsa fast viss trafik för oöverskådlig tid. Fyra år är en mycket lång tid i dessa sammanhang. Det är ingen hemlighet att under de fyra år som trafikplaneringsarbetet har pågått har det på olika håll i landet skett inskränkningar i busstrafiken exempelvis. Det skulle vara märkligt om trafiksiffror och trafikunderlag helt plötsligt blir statiska därför att man sätter i gång en trafikplanering. I vissa områden av landet har man satt in relativt fler bussar på grund av arbetsplatsers läge osv. I andra områden har man fått göra inskränkningar i trafiken. Med detta har jag velat säga till herr Henmark att man inte genom trafikplaneringsarbetet som sådant kan påräkna ett oförändrat läge när det gäller exempelvis busstrafik under hela den tid som arbetet pågår. Men regeringen har genom att till SJ anmäla sin uppfattning vid två olika tillfällen som jag omnämnt i mitt svar ändå velat trycka på i så Nr 30 måtto att vi mot bakgrund av fattade beslut har sagt att man bör vara försiktig och återhållsam fram tilll dess att trafikplaneringen är genomförd. AN dälndr Kör Mekong Herr Henmark nämnde också att jag i budgetpropositionen för i år Om SJ:s busslinjehar anmält att man i vissa fall kan anse lokal trafik vara regional. Det — trafik är riktigt. Men jag vill förtydliga det en aning. När vi planerade och med riksdagsbeslut genomförde bidrag till lokal resp. regional trafik lärde vi oss litet själva om hur vårt land ser ut. Det som har gjort det möjligt för oss att i vissa fall betrakta lokal trafik som regional är i det överväldigande antalet fall rådande förhållanden i kommuner med mycket stor geografisk utsträckning. Jag kan direkt påminna mig att Kiruna kommun och andra kommuner uppe i de norra delarna av landet och de inre delarna av Västerbotten är så stora att vissa busslinjer inom en och samma kommun går fram på en sträcka av upp emot 25 mil. I dessa fall är det självklart lättare att betrakta en sådan linje som regional även om den går igenom en och samma kommun, detta på grund av den geografiska utsträckningen av kommunen. Sammanfattningsvis vill jag anföra att regeringens besked till SJ inte säger något om ett definitivt stopp för diskussioner om begränsningar i trafiken och självfallet inte heller för utvidgningar av den. Det är det första. Man kan alltså inte göra tolkningen att det skulle bli ett stopp i alla förändringar under trafikplaneringens gång.

Herr talman! Också jag vill understryka att jag känner en viss besvikelse över statsrådets sista anförande. Det är fullt klart att statsrådet och regeringen menade något när man skrev brevet i maj i år. Inte menade man väl då att SJ-distriktets ledning skulle få gå fram på det vis som skett. Det är i fråga om den aktuella linjen i Kronobergs län enligt SJ:s framställning två femtedelar av turerna som kommunerna skulle svara för. Kommunförbundets avdelning i Kronobergs län har skrivit ett liknande brev som det som jag förstår har sänts ut till kommunerna i Kristianstads län. I den förra skrivelsen framhålls efter den argumentering som anförts där att några förhandlingar mellan SJ och kommunerna om förändring av den regionala busstrafiken inte nu bör komma till stånd. När länsavdelningen av Kommunförbundet skriver på detta sätt är den naturligtvis mycket irriterad över den situation som uppstått. Jag vädjar till statsrådet att han verkligen tar upp denna fråga, eftersom de nu uppgjorda planeringarna på länsnivån annars slås sönder i de fall där man uttalat att de turer det gäller har regional karaktär. SJ borde mer lägga sig vinn om att uppträda som hela svenska folkets trafikförsörjningsföretag, men den rollen ikläder man sig tydligen mycket dåligt i sådana här sammanhang. Jag vill också nämna att man i fråga om Kronobergs län vad gäller järnvägarna har hotat med indragning av en hel del stationer. Nu pågår förhandlingar om detta och det är riktigt. som statsrådet säger. att det är bra om man tar kontakt i tid. Men när det gäller järnvägsstationerna och när det gäller busslinjerna syftar SJ tydligen till nedläggningar resp. | till en större kommunal kostnadsandel.

Herr talman! Jag har under den här debatten suttit och funderat litet I vad det beror på att de här frågeställningarna är så vanliga i riksdagen. Vi har nu under flera år tagit upp dem till diskussion. Jag har själv | varit med i sådana debatter. När kommunikationsministern talar om att förhandlingar enligt vad han vet ofta inte är slutförda med kommunerna, tä undrar jag om det då inte vore riktigt att ge kommunerna, kanske också SJ, information om hur man skall handskas med de här frågorna. Det är ju faktiskt så att kommunerna är oroliga, och vi som i egenskap av förtroendemän företräder vissa delar av vårt land får ständigt påstötningar härom. I olika partier och i olika landsändar är det alltid samma frågor. Skulle man inte kunna mildra den här oron genom att ge ordentlig information om hur situationen är. Kommunerna skulle då kunna känna sig litet säkrare, får möjligheter att förhandla samt att, när förhandlingar har strandat, mera på allvar kunna ta upp själva sakfrågorna. Vore det inte skäl, herr kommunikationsminister, att lämna sådan information till dess den proposition är skriven, som vi väntar på och som vi hoppas skall ställa allt till rätta?
Herr talman! Nu tror jag att vi börjar komma till kärnfrågan i den här diskussionen, nämligen vem som egentligen skall sköta bevisföringen i sådana här fall — om det bara är den ena parten eller om båda intressenterna skall delta i den bevisföringen. Jag har framför mig en skrivelse som SJ:s trafikdistrikt i Malmö den 21 oktober har sänt till länsstyrelsen i Blekinge län, regionalekonomiska enheten. Jag citerar några rader ur den skrivelsen. Den handlar om regional busstrafik. SJ skriver att man har ”undersökt trafikstrukturen på några av de regionala linjer, som visar sämst lönsamhet och därvid funnit, att betydande andelar av trafiken är av lokal karaktär”. Sedan namnges de linjer som avses.

Här meddelar alltså statens järnvägar en länsstyrelse — och naturligtvis samtidigt också berörda kommuner — att SJ har gjort denna helt riktiga undersökning som jag talade om tidigare. Här kan alltså i vissa fall regionala linjer till sin huvudsakliga del fullgöra lokal trafik. Att en linje, som på kartan kan ha regional karaktär och — som i det av herr. Henmark anförda exemplet — går mellan två kommuncentra, är ingen garanti för att den skall betraktas som regional ur bidragssynpunkt. Det är möjligt i vissa fall — och det som jag nu har refererat ur SJ:s skrivelse till länsstyrelsen i Blekinge är ett sådant exempel — att regionala busslinjer till huvudsaklig del fullgör lokal trafik inom speciella kommuners gränser.

Jag hoppas att den här diskussionen ändå har skapat klarhet i ett av seende. Det förhållandet att en busslinje berör två kommuner konfirmerar — Nr 30 inte i sig att den skall betraktas som regional. Och då är min konklusion: Torsdagen den Om kommunerna i fråga, eller den kommun som berörs av en sådan 27 november 1975 åtgärd, i motsats till SJ kan göra veterligt att den trafik det här gäller. I är regional — även om SJ hävdar att den är lokal — då skall man ju Om SJ:s busslinjeförhandla om det. Det kan väl i och för sig inte vara svårt att se hur — trafik en bestämd busslinje utnyttjas, och då kan man inte bara dra sig inom sitt skal och påstå att den busslinjen i en tidtabell si eller så inte har beteckningen L, som herr Henmark här sade. Det är ändå inte beteckningen som avgör om den skall anses vara lokal eller regional i bidragssammanhang, utan det är ju den trafik som utförs på linjen som skall avgöra bidragsformen. Därför är mitt råd till båda mina meddebattörer: Ta upp SJ:s kastade handske. Överbevisa SJ om att det här rör sig om regional och icke lokal trafik. Då blir det möjlighet till seriös förhandling. Skulle det visa sig att SJ har fel och att den huvudsakliga trafiken fortfarande är av regional karaktär, behöver varken jag eller någon annan stå här och försvara SJ:s ståndpunktstagande, utan då talar bidragsformerna om hur det skall fungera. Men att i en diskussion här i riksdagen klargöra att man tycker och tror och tänker att regeringens skrivelse till SJ skall ensidigt tolkas så, att befintlig trafik skall vara kvar i sitt nuvarande skick, löser vare sig lokala eller regionala trafikproblem. All sådan diskussion måste bygga på ett riktigt sakunderlag. Jag är övertygad om att SJ, eftersom SJ nu har bett att få gå in i förhandlingar med kommunerna, vill presentera sitt material. Sedan får kommunerna presentera sitt material — eller möjligtvis sitt motmaterial — varvid det i sinom tid kommer att avgöras vem som har rätt. Detta måste vara det riktiga sättet att handlägga sådana frågor.

Herr talman! Min beskrivning av vad som är lokaltrafik resp. regionaltrafik var ju kommunikationsministerns egen beskrivning. Jag är väldigt rädd för den här nya tydningen av begreppet lokaltrafik, om man skall börja granska vilka det är som reser. När vi gjorde upp våra lokala trafikförsörjningsplaner försökte vi medvetet att mata på just de regionala turerna för att de skulle få så stort resandeunderlag som möjligt. Om man följer andemeningen i kommunikationsministerns senaste inlägg kan man ju komma till resultatet, att turen från Hässleholm till Helsingborg är lokaltrafik. Ser man på trafiken efter hela vägen, finner man kanske att en hel del resande åker från Hässleholm till Tyringe. Sedan stiger det på andra i Tyringe och far till sin centralort Perstorp, 119 och så stiger folk av eller på i Klippan osv. Jag är säker på att det inte är många som åker från Hässleholm till Helsingborg. Den kategorin kan inte gå upp till över 50 96, utan den utgör en mycket liten andel. De flesta resenärerna är sådana som vet att här går en buss från Hässleholm så och så dags, och den kan de åka med till Tyringe, Perstorp osv. Frågan är om inte huvuddelen kommer att vara sådana som reser inom kommunen — men de använder de bussturer som går vid lämplig tidpunkt. Jag tycker för min del att det här sättet att definiera lokaltrafik är mycket svävande. Man kan nog få ombyte mellan lokaltrafik och regionaltrafik ganska ofta, om man går in för den tolkningen. Enligt min mening är den beskrivning som kommunikationsministern har gett i budgetpropositionen den riktiga, och den ville jag alltjämt tro på. Men tydligen skall man inte tro på vad kommunikationsministern utsäger i skrift, eftersom han kan tala för en annan lösning vid ett annat tillfälle. Det måste nog bli ett förtydligande på den här punkten. Jag är väl den förste som önskar att den här trafikfrågan skulle bli föremål för förhandlingar.

Det är ju chockerande på något sätt. Jag har fått den uppfattningen att kommunikationsministern inte tänker göra någonting åt det här utan anser att det som har skett är riktigt. Jag skall meddela detta till kommunalmännen där nere, men jag kan säga att det beskedet blir en väldigt stor besvikelse för dem. De trodde nämligen att vad som hänt var ett misstag, inte av kommunikationsministern utan av SJ, som inte hade fattat sin ställning rätt i det här fallet utan gjorde ändringar trots att regeringen hade sagt sitt. Så energisk som man måste vara inom SJ för att få ekonomin att gå ihop försöker man givetvis angripa de här ärendena rent företagsekonomiskt, men vi som är förtroendemän måste — det har jag hävdat här tidigare — se dem inte bara företagsekonomiskt utan framför allt samhällsekonomiskt. Det är vad kommunens företrädare gör i detta fall, men de blev fullständigt slagna till slant när hela deras planläggning plötsligt faller i spillror för att en myndighet vill ändra de bestämmelser som en gång är givna. Jag vill sålunda gärna ha detta klarlagt. Ämnar kommunikationsministern icke göra någonting åt den här saken? Anser kommunikationsministern att den är riktigt handlagd av SJ?
Herr talman! Jag vill bara göra det tillägget, att jag tror att kommunikationsministern ärligt talat skulle ha varit väldigt glad, om de här propåerna från SJ nu i höst inte hade kommit. Säkert hoppades han Nu försöker kommunikationsministern — och det må vara honom för Torsdagen den låtet — hoppas det bästa av den här situationen. Men kommunikations 27 november 1975 ministern måste väl ändå hålla med om att det hade varit lyckligt om = den planering som har skett i länsstyrelserna fått bestå fram till dess Om SJ:s busslinjeatt man i kanslihuset hade skrivit en proposition, den som vi väntar = trafik till våren. Hade det inte varit lugnare, bättre och tryggare att arbeta med allt detta om det hade fått vara status quo några månader till? Sedan kan man naturligtvis diskutera detta med regional och lokal trafik, herr kommunikationsminister, när det gäller vissa sträckor. Men det var i alla fall onödigt att ta upp det vid det här tillfället.
Herr talman! Herr Johansson i Växjö har ju ändå i sitt senaste inlägg deklarerat att han har förståelse för att det finns olika begrepp — lokal trafik och regional trafik. Det är mycket viktigt att vi har det klart för oss. Det är ingen nyhet, de definitionerna har vi lagt fast, och vi behöver inte vänta på några speciella beslut vare sig här eller någon annanstans. Vi har dessutom olika bidragsgivning för lokal trafik och regional trafik. Diskussionen om detta behöver vi alltså inte vänta med tills några trafikpolitiska propositioner eller annat har framlagts i riksdagen. Sedan måste jag ändå — och det är därför som jag nu begärde ytterligare en replik — till herr Henmark säga att när vi har klarat ut i riksdagen vad som skall vara lokal och regional trafik, skall inte det få inträffa som herr Henmark talade om i sitt senaste inlägg, där han beskrev hur en busslinje kan utnyttjas. Det tyckte jag var det bästa beviset för att min tes från tidigare repliker har en saklig grund. Herr Henmark sade —- och jag tror inte att jag missuppfattade honom — att det är klart att en buss som går exempelvis mellan två kommuner eller inom två kommuner i mycket kan utnyttjas för lokalt resande, där man alltså stiger på och av inom den egna kommunen. Det var det jag beskrev för en stund sedan och som skulle kunna göra att en viss busslinje, även om den gick genom två eller flera kommuner, kunde betraktas som lokal trafik. Herr Henmark menade att det förhållandet att linjen används för lokal trafik ändå inte skulle störa den regionala karaktären och därmed heller inte bidragsgivningen. Jo, det är precis vad som skall ske, och det är det som SJ här har uppmärksammat. Om herr Henmarks tes vore riktig, att en busslinje, som har en regional sträckning, i sina huvuddelar skall få användas för lokal trafik, då skulle jag kunna tänka mig det skräckförhållandet — ur ekonomisk synvinkel — att alla busslinjer i detta land skulle kunna påsättas stämpeln ”lokaltrafik”. Vad är det som hindrar, utom i speciella fall, att kommunerna skulle kunna låta bussar gå över kommungränserna även för sådan trafik som i huvudsak var av lokal karaktär? Det kan väl inte vara herr Henmarks mening att vi skall göra våld 121 på de bidragssystem, som vi har beslutat i endräkt här i kammaren, genom att på olika sätt kringgå dem. Vi arbetar med två olika begrepp, och vi får hjälpas åt att hålla dem isär, eftersom det fortfarande är kommunerna som har ansvaret för trafik inom kommunerna. Det kanske herr Henmark inte har tänkt ändra på. Men man kunde få den uppfattningen av hans senaste inlägg att han t.o.m. skulle kunna sträcka sig så långt att rent lokal trafik skulle vara bidragsberättigad enligt det regionala bussbidragssystemet. Det kan vara värdefullt för den fortsatta diskussionen inte bara här i kammaren utan även ute i landet att de som herr Henmark menar bör upplysas om de rätta förhållandena åtminstone får klart för sig att inte herr Henmark står fast vid den uppfattningen att rent lokal busstrafik, låt vara bedriven på en busslinje som går genom två kommuner, skall betraktas som regional trafik.
Herr talman! Eftersom jag blev särskilt apostroferad i det senaste anförandet vill jag påpeka att när jag hävdat att trafik som går mellan två kommuner alltid är regional trafik har jag gjort det med stöd av budgetpropositionens lydelse härvidlag. Det är kommunikationsministern som tydligen menar att den lydelsen inte är hållbar, utan man kan döpa även trafik som går mellan två kommuncentra till lokal trafik. Men enligt budgetpropositionen är det principiellt regional trafik.

Herr talman! Herr Hugosson har frågat justitieministern dels om han är beredd att snarast lägga fram förslag till sådan ändring av kreditupplysningslagen att den omfrågade, när han får kopia av kreditupplysning, också får besked om vem som har fått upplysningen, dels om han anser det nödvändigt att utvidga 13 § kreditupplysningslagen för att datainspektionen skall kunna ge föreskrifter om hur man skall förfara med manuella kreditupplysningsregister vid övergång till register förda med automatisk databehandling. Enligt fastställd ärendefördelning ankommer det på mig att besvara interpellationen. Redan i samband med tillkomsten av kreditupplysningslagen övervägdes att införa bestämmelser om rätt för den som avses med en kreditupplysning att få besked om vem som har begärt upplysningen. Någon sådan bestämmelse togs emellertid inte in i lagen. I propositionen anförde Jag bl.a. att den enskilde i allmänhet torde ha begränsat intresse av att få sådant besked och att den som misstänker att en kreditupplysning har lämnats till obehörig har möjlighet att vända sig till datainspektionen för att få saken undersökt. Herr Hugosson säger i sin interpellation att det har visat sig föreligga ett stort intresse hos de enskilda att få veta vem som har begärt kreditupplysning om dem. Förhåller det sig så, finns det anledning att på nytt överväga att föra in en bestämmelse i lagen som ger den omfrågade rätt att få besked på den punkten. Frågan får prövas närmare i lämpligt sammanhang. Däremot finns det enligt min mening inte skäl att göra någon ändring i 13§ kreditupplysningslagen för att ge datainspektionen möjlighet att föreskriva vad som skall ske med ett manuellt kreditupplysningsregister i samband med övergång till ADB. Inspektionen har nämligen redan nu tillräckliga möjligheter att ingripa mot otillbörliga förfaranden med sådana register. I den av herr Hugosson nämnda paragrafen föreskrivs bl.a. att kreditupplysningsregister får överlåtas eller upplåtas till annan endast efter medgivande av datainspektionen. Bestämmelsen gäller både manuellt förda register och ADB-register. Den är tillämplig även när överlåtelse eller upplåtelse sker utan samband med att verksamheten upphör. Bestämmelsen är straffsanktionerad. Dessutom har datainspektionen rätt att meddela föreskrift om hur kreditupplysningsverksamhet skall bedrivas. Därmed har inspektionen också möjlighet att föreskriva vad som skall göras med ett manuellt register i samband med övergång till ADB. Att det har införts en särskild bestämmelse om att inspektionen skall föreskriva hur det skall förfaras med register när verksamheten upphör beror på att då också inspektionens tillsyn upphör. Någon motsvarande bestämmelse behövs alltså inte när verksamheten fortsätter.

Herr talman! Jag ber att få tacka handelsministern för svaret på de frågor som jag har ställt i min interpellation. För några år sedan hade vi en ganska intensiv debatt i vårt land om kreditupplysningsbranschen. Många hyste oro för det sätt på vilket verksamheten bedrevs. Kreditupplysningslagen har nu varit i kraft i snart ett och ett halvt år, och det torde inte vara någon överdrift att påstå att lagen haft en mycket positiv inverkan på branschen och på det sätt på vilket kreditupplysningsverksamheten bedrivs. Jag vill i detta sammanhang gärna ge de i branschen verksamma en eloge för att de snabbt anpassat sig till det regelsystem som kreditupplysningslagen föreskriver. En annan fråga som väckte berättigad oro var att huvudparten av branschens företag hade förvärvats av utländska intressen. I kreditupplysningslagen föreskrivs att endast under en treårsperiod skulle utländska intressen få vara verksamma inom kreditupplysningsbranschen. Där kan man också med tillfredsställelse konstatera att sedan i somras finns det inga utländska intressen inom branschen. Vi som var med om att utreda den här frågan i kreditupplysningsutredningen föreslog en långtgående insyn för allmänheten i kreditupplysningsverksamheten, och i lagstiftningen har så blivit fallet. Den bästa insynen är naturligtvis att den som är föremål för en kreditupplysning också får en kopia av upplysningens innehåll. Vi hade också föreslagit att det av kopian som gick till den omfrågade även skulle framgå vem som hade begärt kreditupplysningen, men olyckligtvis infördes inte den bestämmelsen när propositionen presenterades. Under den här tiden som lagen har varit i kraft har tillsynsorganet, datainspektionen, praktiskt taget varje dag fått kontakt med personer som bett datainspektionen om hjälp med att ta reda på: Vem är det som begärt kreditupplysning om mig? Det är alldeles uppenbart att det föreligger ett behov av att det av kopian framgår vem det är som har begärt kreditupplysningen. Jag tycker nämligen att tillsynsorganet har betydligt viktigare uppgifter att syssla med än att dagligen behöva ta kontakt med kreditupplysningsföretagen för att reda ut de här frågorna. Därtill kommer att de företag som använder sig av ADB-teknik i kreditupplysningssammanhang även faller under datalagen, och enligt da talagen kan datainspektionen ge föreskrifter om att den här uppgiften — Nr 31 skall framgå av kopian. Det gör den också. Därför kan man säga att företagen i branschen behandlas olika beroende på om man har ADB register eller manuella register, och det kan inte vara bra. Mot den bakgrunden är jag tacksam för att statsrådet nu säger att om det förhåller Om vissa ändringar sig på det sätt som jag har redogjort för i min interpellation så finns — ; kreditupplysningsdet anledning att på nytt överväga att föra in en bestämmelse i lagen lagen som ger den omfrågade rätt att få besked på den här punkten. Vidare sägs i svaret att frågan får prövas närmare i lämpligt sammanhang. Man kan fråga sig: Vad är lämpligt sammanhang? Enligt mitt förmenande är det lämpligt att snarast möjligt göra den här lilla förändringen i lagen. Jag förstår att man är mycket belastad i departementet nu i dessa budgetberedningsdagar, men jag kan inte tro annat än att den här lilla propositionen kan författas av en jurist på några timmar eller någon dag. Jag förutsätter därför att statsrådet ser till att en jurist snarast möjligt får lämplig tid till detta så att riksdagen så snabbt som möjligt får en proposition i frågan. Det kan tyckas vara en detalj, men som sagt var anser jag att det är så uppenbart att det här behovet föreligger och att datainspektionen har viktigare uppgifter att syssla med än att ta reda på vem som begär kreditupplysning vid olika tillfällen. Sannolikt är det många fler än de som vänder sig till datainspektionen som är frågande angående vem som begärt uppgiften men som inte kommer sig för med att besvära datainspektionen. Beträffande den andra frågan, som gällde 13 § i kreditupplysningslagen, om datainspektionen har möjlighet att föreskriva vad som skall ske med de manuella registren om man går över till ADB, så är den betingad av att det föreligger oklarhet bland juristerna på datainspektionen om man verkligen har möjligheter att meddela dessa föreskrifter. Jag är därför mycket tacksam för det auktoritativa uttalande som statsrådet gjort, vilket innebär att datainspektionen har de här möjligheterna. Det är rätt viktigt att det föreligger klarhet på den punkten. I dag är det bara något företag som använder sig av ADB, men vi vet att ett flertal av de större kreditupplysningsföretagen förbereder att inom en snar framtid övergå till att använda ADB-tekniken, och då är det väsentligt att det står fullt klart att datainspektionen äger rätt att ge föreskrifter för hur man skall förfara med de manuella registren. Förfaringssättet är rätt klart: Registren skall förstöras den dag man överför dem till ADB-teknik. Jag är alltså tacksam för att det efter det här svaret inte föreligger någon oklarhet utan att datainspektionen har dessa möjligheter. Än en gång, herr talman, vill jag tacka statsrådet för svaret på min interpellation.

Herr talman! Herr Hernelius har i en interpellation om det svenska stödet till skogsindustriprojektet i Demokratiska republiken Vietnam ställt följande frågor till mig: 1. Hur bedömer statsrådet i dag skogsindustriprojektet i DRV? Kan tidsplanen hålla? 2. Vilka kostnadskalkyler beräknas i dag för projektet och hur stor del av dessa kostnader faller enligt avtalet från augusti 1974 på Sverige? Avtalet om skogsindustriprojektet undertecknades för drygt ett år sedan. Projektet befinner sig därför alltjämt i ett inledningsskede. En huvuduppgift har under denna tid varit att skapa en effektiv organisation. Det företag som SIDA har kontrakterat för att leda projektet har ingått avtal med sju konsultföretag för detaljplanering och utarbetande av tekniska specifikationer. Den organisation som behövs för arbetet i Sverige är nu i huvudsak uppbyggd. Motsvarande vietnamesiska organisation är betydligt större än den svenska. Ministeriet för lätt industri svarar för samordningen av de vietnamesiska resurserna. Ett hundratal personer är engagerade för planering, administration och utbildning. Den svenska fältpersonalen uppgår f.n. till drygt 25 personer. Byggnadsarbetena utförs av vietnamesisk personal under svensk teknisk ledning. Kontrakt om upphandling av varor har slutits till ett belopp av ca 170 milj.kr. Hittills har konsulttjänster upphandlats för ca 70 milj.kr. Huvuddelen av konsultkontrakten har slutits med svenska företag. På fabriksområdet har schaktningsarbeten för de permanenta byggnaderna och för provisoriska lagringsoch kontorslokaler satts i gång. Inventering av skogstillgångarna inom anvisade råvaruområden har slutförts. Resultaten visar att områdena kan täcka massafabrikens råvarubehov under förutsättning att det planerade planteringsprogrammet genomförs. Detta har inletts planenligt. I dagarna har den första gruppen vietnameser — 30 personer — anlänt till Sverige för utbildning. De skall här genomgå en nio månaders teoretisk och praktisk utbildning vid olika svenska företag. Motsvarande utbildningsprogram kommer under de närmaste åren att anordnas av flera av leverantörerna av övrig teknisk utrustning. Utbildning i DRV av instruktörer i skogsskötsel kommer att inledas inom den närmaste framtiden. Tidsplanen för projektet i dess helhet har inte omprövats, trots att vissa delaktiviteter tagit längre tid än beräknat. Bostadsområdet för den svenska personalen t.ex. beräknas bli klart för successiv inflyttning med början under andra hälften av januari 1976 i stället för, som planerat, i september 1975. Inflyttningen beräknas vara klar i mars 1976. Bristen på inkvarteringsmöjligheter har medfört att svensk personal inte har kunnat börja arbeta vid avsedd tidpunkt. Transporterna har också visat sig ta längre tid än beräknat, bl.a. därför att Haiphongs hamn är hårt ansträngd. Tidsplanen för projektet bygger på förutsättningen att godset skall nå fabriksområdet på fyra månader efter ilastning i Europa — varav ca två månader beräknas för sjöresan och ca två månader för mottagning och vidaretransport i Vietnam. I flera fall har transporterna tagit längre tid. Den svenska projektledningen räknar med att den första pappersmaskinen kan komma i gång tidigast våren 1978 i stället för hösten 1977. Dessa förseningar behöver i och för sig inte medföra att starten av massafabriken och den andra pappersmaskinen måste senareläggas. De berörda myndigheterna i Sverige och DRV arbetar därför mot slutmålet enligt den ursprungliga tidsplanen, nämligen att anläggningen i sin helhet skall vara klar att tas i bruk 1979. Den andra frågan rör kostnaderna för projektet. Budgeten för Sveriges insats i projektet ligger på 770 milj.kr., varav 150 milj.kr. för prisstegringar och oförutsedda utgifter. Rapporterna från projektledningen tyder inte på att denna budget, såvitt i dag kan bedömas, behöver revideras. Herr Hernelius frågar också hur stor del av de totala kostnaderna för projektet som faller på Sverige. Vietnamesernas egna tillskott till projektet lämnas i form av arbetskraft samt lokalt upphandlad materiel och utrustning. Det är vanskligt att sätta ett värde i svenska kronor på dessa insatser från vietnamesisk sida. SIDA beräknar att Sverige står för ca 85 HA och Vietnam för ca 15 946 av den totala projektkostnaden.

Herr talman! Statsrådet Sigurdsen tackas för svaret på interpellationen. Statsrådet har sin vana trogen låtit mig få del av svaret i god tid. Därmed skulle väl egentligen tacksamhetsblommorna från min sida vara överståndna, men jag har faktiskt en till, en parentetisk sådan. Härom kvällen ställde statsrådet upp i en gräsrotsdebatt i Skurup i Skåne, och det tyckte jag var bra gjort. Gräsrötter bör komma till tals i vår annars av tunga massmedia alltför dominerade opinion. Debatten var säkerligen nyttig i flera avseenden. Jag skall inte recensera den. Den väckte intresse för frågan, och det hoppas jag ingen av oss har något emot, och den kanske också belyste ur debatteknisk synpunkt skillnaden mellan en i fackliga och politiska sammanhang tränad stridshäst och en entusiastisk, kunnig och initierad person. Nu till innehållet i svaret! Innan dess måste jag dock faktiskt teckna en bakgrund i allra största korthet. I u-hjälpspropositionerna åren 1972 och 1973 antyddes att förprojektering pågick — kriget rasade ju då ännu — Om ett större svenskt skogsindustriprojekt i Nordvietnam. Olika anslag begärdes och beviljades för detta ändamål. I januari 1974 växte beskriv ningen i statsverkspropositionen till icke mindre än elva rader. Man framhöll att förprojekteringen av ett skogsindustriprojekt var på väg att avslutas.

Utskottet tillade att enligt vad det erfarit Sverige skulle komma att bestrida betydligt mer än en halv miljard för denna insats. Detta inträffade våren 1974. Något konkret förslag förelåg inte från regeringens sida och någon reservation till utskottsbetänkandet kunde alltså inte göras, men moderaterna påyrkade i ett särskilt yttrande att inget avtal borde träffas utan att ett definitivt avtal borde vänta till dess att en rad frågor i samband med projektet hade lösts. I slutet av augusti samma år slöt emellertid Sverige ett avtal, enligt vilket den svenska regeringen åtog sig att ekonomiskt ansvara för skogsindustriprojektet, som skulle förverkligas i samarbete med DRV, alltså Nordvietnam. Kostnaderna för detta projekt beräknades då till 770 milj.kr., varav 150 milj.kr. utgjorde en reserv. Märk den skillnad som under ett halvår hade uppstått mellan de ursprungligen antydda 500 miljonerna och summan 770 miljoner! Riksdagen, som sammanträdde några veckor efter det att avtalet slutits, fick aldrig ta del av avtalet. Fortfarande är detsamma hemligstämplat. Låt mig också tillägga att diskussionen i dag, lika litet som förut i kammaren, rör de två sjukhusprojekt som f. n. är under förverkligande i Nordvietnam. Totalkostnaderna för dessa, kanske något över 100 milj.kr., har såvitt jag vet inte blivit föremål för kritik från något håll. De anses utgöra ett led i den humanitära verksamhet varom alla partier är eniga, särskilt när det gäller ett av kriget så drabbat land. De bidrag som vietnameserna själva skall lämna till skogsindustriprojektet uppskattas nu som tidigare av statsrådet till ca 15 96, mest i form av arbetskraft. Dessa kostnader kommer alltså till de 770 miljonerna. Med tanke på det betydande belopp som Sverige utlovat är det nu av intresse att veta om förseningar uppstått och om kostnaderna därmed rubbats. Statsrådet bekräftar nu att sådana förseningar föreligger. En av de två pappersmaskinerna som skulle ha varit färdig i oktober 1977 beräknas nu komma i gång först ett halvt år senare.

Dessa händelser, herr talman, är självfallet ganska vanliga vid projekt av sådant slag. Rutinen i hamnarna är på dessa breddgrader inte den vi är vana vid. Men det märkliga är att statsrådet nu säger att detta ”såvitt i dag kan bedömas” inte medför att budgeten behöver revideras. Jag tror reservationen är på sin plats. Var och en med någon erfarenhet från maskinhantering i denna industri vet vad ett leveransdröjsmål betyder för planering och kalkylering. Såvitt jag förstår pekar i stället allt på att kostnaderna blir väsentligt högre i det långa loppet. För egen del har jag varken kompetens eller möjlighet att detaljgranska kalkylerna, men låt mig ställa en liten fråga i sammanhanget: Är inte den beräknade utgiften för inköpen av massa, ca 15 000 ton, innan massafabriken kommer i gång, alldeles för lågt tilltagen? Pappersmaskinerna skall nämligen under övergångstiden matas med inköpt massa. Såsom avtalet tycks vara skrivet bär Sverige varje kostnadshöjning. När premiärminister Pham van Dong i april 1974 besökte Sverige förklarade statsminister Olof Palme i sitt middagstal att skogsindustriprojektet i framtiden skall ”symbolisera den vänskap som råder mellan våra två länder”. Alltså Sverige och Nordvietnam. Det har, herr talman, blivit en mycket dyrbar symbol. Säkerligen den dyrbaraste sedan Ane den gamles dagar, för att nu nämna en historisk gestalt som statsministern själv häromdagen har återuppväckt i ett tal. Sverige har alltså redan utfäst sig att betala ungefärligen 800 milj.kr., vilket innebär 100 kr. per varje svensk — nyfödd eller folkpensionär. Är detta en rimlig användning av våra biståndsmedel? Så länge över en tredjedel av världens befolkning saknar de mest elementära förnödenheterna — ettglas vatten och livsmedel —- borde nog vårt utvecklingsbistånd när det gäller de stora beloppen i första hand koncentreras på dessa elementära behov, mat, kläder, undervisning, bostäder, sjukoch hälsovård. Det är alldeles klart, herr talman, att biståndets uppgift inte är inskränkt härtill; biståndet bör bidra till u-ländernas egna ansträngningar, göra det möjligt för u-länderna att själva utnyttja de resurser som finns också i dessa länder, men som av olika skäl hittills inte har kunnat komma till användning. Detta syfte tjänar t.ex. de svenska anslagen till vattenprojektering, undervisning, kooperativa jordbruksinstitutioner. Även familjeplaneringen hör hit. Men man kan med skäl fråga om denna jättesumma till ett enda projekt, skogsindustriprojektet, innebär en optimal användning av våra biståndsmedel. Vår toppmoderna teknik från 1970-talet skall nu omplanteras i de vietnamesiska djunglerna. Men framställning av massa och papper enligt denna teknik hör till de mest komplicerade tekniska procedurerna i våra dagars samhälle. Kan denna teknik utan vidare överflyttas till Vietnam, även om unga vietnameser, som i dag, får den bästa utbildning i Hörnefors och Karlstad? Är inte uppgiften för vansklig och inbrytningen i den nordvietnamesiska kulturen alltför hård? Vietnameserna har själva begärt detta, svaras det. Det är riktigt, men Sverige som givare har också intresse av en optimal användning av de svenska pengarna. — Vi skulle i alla fall ha gett ut samma summa till bistånd, säger andra. Det är riktigt, men då tas pengarna till fabrikerna i Bai Bang från andra biståndsmedel, pengar som annars kanske kunde ha gått till att tillgodose de elementära behov som jag nyss talade om. Och varför har det hemligstämplade avtalet skrivits på sätt som skett? Var Sverige i ett sådant underläge i förhandlingarna att vi själva inte kunde sätta något tak för våra åtaganden? Av allt att döma kommer alltså summorna att växa utöver förutsedda kostnadsstegringar. Enligt uppgift innebär avtalet att det svenska åtagandet är utfört först när produktionen är i full gång. Redan talas dessutom om att vietnameserna önskar svenskt bistånd till nya skogsindustriprojekt. Då borde ju regeringen nu känna det som en plikt att söka lägga till rätta så mycket som möjligt av vad som redan underlåtits. Mot den bakgrunden begärde moderaterna vid vårriksdagen en omförhandling. En sådan innebär icke någon nyhet för SIDA. Sådana omförhandlingar har pågått nyligen beträffade ett annat biståndsland —- Angola — och borde kunna ske även här. En annan synpunkt är faktiskt inte ovidkommande. DRV styres helt av det maktägande kommunistpartiet, och som vanligt i sådana länder är yttrandefriheten obefintlig. Inga partier, socialistiska eller andra, tillåts utanför det enda godtagna. Tidningar och radio talar med en röst — regimens. Undervisningen är helt enkelriktad, och omskolningslägren är många. Bland kommunistdiktaturerna torde Nordvietnam vara en av de hårdaste och bäst cementerade. : Ändå uttalade regeringen i proposition nr 101 och statsutskottet år 1968 och senare riksdagen, att den svenska u-hjälpen ”skulle medverka till en samhällsutveckling i demokratisk riktning”. Det finns icke ett spår av tecken på en sådan utveckling i Nordvietnam. Den skulle strida mot hela systemet, mot hela ideologin, mot alla doktriner där. Regeringen har alltså inte följt detta riksdagens uttalande. Det kanske statsrådet tycker inte gör så mycket. Vad som kanske är värre ur hennes egen synpunkt är att hon även gått ifrån partiets riktlinjer för biståndspolitiken.

Skämtade fru Sigurdsen med partikongressen? Finns det något som helst tecken till ökat samhällsinflytande för medborgare i en kommunistisk stat som Nordvietnam? Partiet bestämmer och partitoppen råder. Visserligen försäkras ibland från öststaterna att folket i verkligheten styr, därför att de styrande tillvaratar folkets intressen. Men en sådan teori tror jag inte Som jag nämnde är avtalet om skogsindustriprojektet hemligstämplat. Likaså är protokollen från SIDA:s styrelsesammanträden, där detta avtal berörts, hemligstämplade, jämte en rad andra handlingar.

Skälet för hemlighållande, att en sak skall anses störa rikets mellanfolkliga förbindelser, bör få en mycket restriktiv tolkning —---. Alla parter torde vinna på största möjliga tillämpning av en offentlighetsprincip, enligt villkor som berör Svergie och ett annat land är i stor utsträckning offentliga ——-=-.” Det är lätt att instämma i dessa meningar. De har formulerats i SIDA:s styrelse enligt remissutlåtande i september detta år. Ändå är det SIDA som formellt står för hemligstämpeln i detta fall — men verkliga avgörandet har givetvis legat på annat håll. Så sent som i början av denna vecka — i måndags — möttes jag, herr talman, vid ett besök på SIDA av denna hemligstämpel i fråga om t.ex. protokollen. Det var naturligtvis riktigt. En ledamot av riksdagen kan inte begära större insyn än medborgarna i allmänhet i en hemlig handling. Nu prövas frågan om hemligstämpeln hos regeringsrätten; jag skall därför inte gå in på rättsfrågan. Men vad statsrådet Sigurdsen anfört som skäl för hemligstämpeln, nämligen att Nordvietnam begärt sådan, är icke hållbart. Tillämpningen av svensk rätt bestäms icke i Hanoi. Den följer våra egna lagar och våra sekretessregler. Att Hanoi inte förstår vår offentlighetsprincip är givet, och det är en sak för sig. Hanoi skulle inte heller ha förstått om riksdagen hade hörts, men så skedde ju inte. Regeringen borde i alla fall i fråga om sekretessen icke ha visat undfallenhet vid förhandlingarna i Hanoi. Det är ett elementärt krav att alla handlingar i fråga om projekt av denna storleksordning står till förfogande för medborgarnas insyn. Om tekniska komplikationer förekommer är det en annan sak, men den svenska avtalsmässiga bundenheten bör icke få döljas av röda stämplar. Sammanfattningsvis, herr talman: 1. Skogsindustriprojektet, symbolen för vänskapen, är ekonomiskt tyngande för svenskt bistånd. Slutsiffran kan ännu inte med säkerhet bestämmas. 2. Avtalet, det hemligstämplade, är från svensk synpunkt uppenbarligen mycket ofördelaktigt formulerat. 3. Det kan ifrågasättas om koncentrationen till detta projekt av så stora medel innebär en optimal användning av biståndsmedlen. 4. Sekretessen är helt obefogad och omotiverad. 5. Varför, herr talman, då icke en omförhandling?

Herr talman! ”Det är bara vi som riktigt förstår värdet av gåvan.” Så uttryckte sig Nordvietnams premiärminister Pham Van Dong när biståndsutredningens ledamöter samtalade med honom i Hanoi för en dryg månad sedan. Jag finner det angeläget att förmedla Pham Van Dongs ord. Det är viktigt att hålla i minnet att gåvan — skogsindustriprojektet i Bai Bang — är önskad av Nordvietnam. Den är önskad därför att behovet av papper är så påträngande. Medan vi här i Sverige förbrukar ca 210 kg papper per person och år får nordvietnameserna nöja sig med 1-2 kg. Vi som kanske ofta klagar över att vi överöses av papper kan ha svårt att förstå bristens problem i det här avseendet. Framför allt måste Nordvietnam få papper för sitt skolväsende. Det är också den prioritering som man gör i Hanoi. Papper är faktiskt en elementär förnödenhet när det gäller skolväsendet. Landet hade två pappersbruk som producerade ca 20 000 ton. De skadades av bombningarna under kriget. Produktionen vid dessa pappersbruk har ännu inte nått full omfattning. När Bai Bang-projektet är färdigt beräknas den totala produktionen i landet motsvara ca 3 kg papper per person och år — fortfarande en 141 ytterst blygsam konsumtionsnivå. Men värdet av gåvan består inte bara av den mängd papper som kommer att produceras. Av mycket stor betydelse är också det tekniska kunnande som projektet avser att överföra till Nordvietnam. Representanter för de nordvietnamesiska myndigheterna framhöll starkt den aspekten under våra samtal. Det skulle troligen gå att uppföra pappersbruket i Bai Bang snabbare, om man gjorde det med enbart tränad personal — som ett nyckelfärdigt projekt. Men ett sådant tillvägagångssätt är främmande för nutida svensk biståndspolitik. Vi gör ju lyckligtvis numera inte svenska projekt i u-länder, utan vi ger svenskt bistånd till u-ländernas ansträngningar att utveckla egna projekt. Ett sådant är Bai Bang. Vi är självfallet angelägna om att tidsplanen för skogsindustriprojektet skall hålla. Men låt oss komma ihåg att projektet betyder mera för nordvietnameserna själva. Därför är nordvietnameserna ännu mer angelägna om att tidsplanen skall hålla. När man studerar och diskuterar det här projektet får man ständigt hålla i minnet att landet till för bara sex månader sedan befann sig i krig — ett krig som pågått så länge som mina jämnåriga kan minnas, ett krig mot två av världens stormakter. Ingen av oss kan göra sig en föreställning om vad det betyder av lidande, nöd och uppoffringar. Under innevarande år räknar Nordvietnam med att komma upp i samma bruttonationalprodukt som 1964, dvs. året innan bombningarna började. Det klagas ibland från den här talarstolen över Sveriges förlorade år därför att bruttonationalprodukten inte alla år kunnat rusa i väg uppåt med vårt välstånd i lika snabb takt som vanligt. Ställ denna veklagan i relation till den utveckling som påtvingats Nordvietnam! Jag vill gärna säga i det här sammanhanget och i den här debatten att jag är djupt imponerad av att landet trots allt fungerar så bra som det gör. Att man har problem med transporter, material, administration och personalrekrytering är närmast en självklarhet. Hur skulle något annat vara möjligt efter de omständigheter som varit för handen? Vietnam står nu inför en gigantisk uppgift. Man är fast besluten att återförena Sydoch Nordvietnam till ert land. Man är fast besluten att bygga upp detta återförenade land som en oberoende stat där människorna skall ges möjlighet till social, ekonomisk och kulturell utveckling. Våra insatser utgör ett värdefullt bidrag i det sammanhanget. Men vi skall aldrig förledas att tro att våra insatser är av avgörande betydelse för Vietnam. De avgörande ansträngningarna i återuppbyggnadsoch utvecklingsarbetet svarar vietnameserna själva för. Jag vill sluta med att än en gång citera Pham Van Dong: ”Vi måste alla se till att krigets hjältemod förvandlas till ett fredens hjältemod för uppbyggande av vårt land.” Vi borde alla, även herr Hernelius, känna och uttrycka glädje över att kunna medverka i det arbetet.

Herr talman! Under de år då kriget rasade i Vietnam bidrog Sverige med sitt bistånd till att hjälpa det vietnamesiska folket att hålla ut. De biståndsinsatserna kritiserades från borgerligt håll. Men även dessa kritiker intygade enstämmigt att när kriget väl var slut skulle hela vår nation sluta upp i en väldig återuppbyggnadsinsats.

Jag vill därför säga att jag i dag blev mycket glad över herr Korpås deklaration, eftersom den innebar en klar positionsförändring från i våras. Och jag skulle tro att vad som bl.a. har påverkat honom är den verklighet som han har kunnat studera i Vietnam. Jag hoppas att också herr Hernelius och hans parti skall sluta upp kring återuppbyggnadsbiståndet och att den inställning man skall ha till våra biståndsprojekt skall präglas av en önskan att de skall lyckas. Jag skall här inte gå in på de frågor som herr Hernelius ställt till fru Sigurdsen, men med utgångspunkt i vad jag har upplevt under mina besök i Vietnam skall jag säga några ord om ett par problem som har tagits upp av herr Hernelius och som också flyktigt berördes av herr Korpås, och som jag vet att han tidigare har diskuterat. Det första är huruvida denna insats är väsentlig — för människornas möjligheter att förbättra sina levnadsvillkor, att skaffa sig mat, kläder, undervisning, bostäder, sjukvård och hälsovård, för att här citera herr Hernelius. Det andra är hur vi skall se på effektiviteten på den vietnamesiska sidan när det gäller fullföljande av denna biståndsinsats och av återuppbyggnaden över huvud taget samt i viss mån också det samhällssystem :som råder och hur pass stor integritet och hur stort inflytande den enskilda människan i Vietnam har. Som utgångspunkt skall jag då ta några exempel från två byar i Vietnam som jag har besökt, den ena i Nordvietnam och den andra i de under januari 1974 befriade delarna av Sydvietnam. I augusti-september 1971, just när den andra bombperioden inleddes över Nordvietnam, besökte jag landet. Jag var då både i Hanoi och på landsbygden söder om Hanoi. Jag besökte många arbetsplatser, skolor och byar, bl.a. en by som heter Hoa Loc, som ligger i provinsen Than Hoa, ungefär 15 mil söder om Hanoi. Det var en typisk nordvietnamesisk by, en jordbruksby där de flesta männsikor var sysselsatta i jordbruksproduktionen. Ordförande i bystyrelsen, som har ett mycket stort ansvar i Vietnam — Vietnam har ett väl utbyggt system för kommunal självstyrelse som i mycket liknar vårt och där den enskilda människan har stort inflytande — var en ung 2S5-årig kvinna som hette Hoang Thi Yen. Hon inledde sin berättelse om byns sätt att organisera livet för män niskorna i byn — produktion, undervisning, hälsovård, försvar — med de här orden: När jag nu berättar om oss för dig vill jag särskilt betona folkets civiliserade levnadssätt. Samtidigt med att försvarskampen och de svåra bombningarna har pågått har vi åstadkommit betydande höjningar av den materiella, kulturella, andliga och utbildningsmässiga nivån. Vidare berättade hon: Vår by hörde till de svårast bombade områdena. Särskilt 1966-1967 var mycket svåra år. Vi fick försvara oss på dagarna och arbeta på fälten och i skolorna på nätterna.

Efter att ha beskrivit vad en enskild byinvånare som inte var nöjd med bystyrelsens beslut kunde göra för att genom olika instanser få sin sak prövad ända upp till regeringen och högsta domstolen i DRV slutade hon, herr Hernelius, sin berättelse med att säga: I Vietnam har vitsen lång demokratisk tradition. Vi har ett ordspråk som säger: Kejsarnas och herrarnas lag måste vara underordnad byns lag. I hennes och alla andras berättelser om skolans problem mötte vi problemet med material, med papper. Hur skulle de få läroböcker, hur skulle de få skrivböcker? Vi mötte barnen som fulla av stolthet visade oss sina läroböcker, och det var, kan jag försäkra, ett helt annat sätt att hantera läroböcker och skrivböcker än vi möter bland våra ibland kanske bortskämda barn. I januari 1974 besökte jag återigen Nordvietnam och även de befriade områdena i Sydvietnam. Där besökte jag bl.a. en liten by som heter Trieu Trach som ligger i deltat vid havet i provinsen Quang Tri. Den byn blev totalförstörd genom amerikanska bombningar natten till den 27 januari, samtidigt som Parisavtalet undertecknades. Den blev så förstörd att där icke fanns sten på sten, icke ett träd, icke ett hus. Vi besökte den elva månader senare. Vi talade med byns invånare, vi var i byns skola, som var det första som återuppbyggdes när man flyttade tillbaka. Skolan, som var byggd av utskottsmaterial från den övergivna amerikanska basen, hade sönderskjutna väggar, sandsäckar till golv, skolbänkar som var uppallade med tegelstenar och brädbitar, barn som satt tätt, tätt. En lärare berättade att de arbetade i skift med tre omgångar barn på dagen och de vuxna på kvällen. När vi började arbeta här, sade hon, hade vi inget material. Vi skrev i sanden och på bananblad. Nu, sade hon, har vi läroböcker. De är tryckta på svenskt biståndspapper. Det är alldeles självklart, herr talman, att det inte finns något u-land som kan klara sitt undervisningssystem utan att ha en egen pappersproduktion. Undervisningssystemet är det som man behöver för att över huvud taget komma i gång med utvecklingen på andra områden, och det gäller både barnens och de vuxnas undervisning. Det förhållandet att pappersproduktionen kan vara nyckeln till utvecklingen i ett land påpekades för mig första gången för ganska många år sedan av den gamle jägmästaren och författaren Eric Lundqvist, som hade många års erfarenhet från arbete i tredje världen. Jag har inte tänkt på det förut, men jag har vid alla tillfällen då jag besökt u-länder kunnat konstatera hur rätt han har. Inget lands undervisningssystem kan komma i gång utan papper, inget fattigt u-land har råd att använda sin valuta till att importera papper. Denna insats i Vietnam är så långt ifrån någon onödig lyxproduktion som någonting kan vara — den är oundgänglig i kampen för livets nödtorft. Dessutom är Vietnam ett gammalt kulturland. I den utbombade staden Dong Ha i provinsen Quang Tri hittade vi bland ruinerna elva månader efter det att Parisavtalet hade undertecknats en bokhandel och ett bibliotek, väl besökta, med den vietnamesiska litteraturen, med skolböcker, med vuxenutbildningslitteratur och med hela den europeiska klassiska litteraturen, översatt till vietnamesiska mitt under brinnande krig. Så till frågan om effektiviteten.

Jag tror det skulle vara nyttigt att jämföra deras situation med hur det såg ut i Europa under och efter andra världskriget. Det har jag inte upplevt annat än genom de vuxnas berättelser, eftersom jag gick i småskolan vid den tiden, men jag tror att herr Hernelius upplevde Europa under och efter andra världskriget. Jag tror att han delar min uppfattning att ingenting skulle vara oss mera fjärran än att inte förstå varför ett land som har utsatts för så svåra lidanden kanske inte fungerar hundraprocentigt effektivt med detsamma. Skulle inte den förståelsen också kunna gälla ett land långt borta från vårt eget? Och skulle den inte naturligen leda till en vilja att med all kraft bidra till att landet skall slippa ut ur den svåra situationen?

Herr talman! Jag har begärt ordet för att från mina utgångspunkter berätta om några intryck av det besök som jag själv hade tillfälle att göra för ett par månader sedan i Hanoi i Vietnam. Jag kom att besöka Vietnam i samband med att Nordvietnam firade 30-års minnet av staten Nordvietnams tillkomst. Jag blev ombedd av regeringen att representera den vid det jubileet, och jag kom därför att vistas några dagar i Vietnam. Naturligtvis ingick då också ett besök vid det pappersbruksprojekt som nu diskuteras och som säkerligen vid många tillfällen under de närmaste åren kommer att diskuteras här i landet. Det projekt som är på gång har mött mycket kritik. Jag vet inte varför, men Svenska Dagbladet har tagit som sin uppgift att gång efter annan granska hela projektet och göra det från mycket kritiska utgångspunkter. Även om de uppgifter som lämnas inte alltid är riktiga fortsätter tidningen ändå att utreda den kritiken, vilket den naturligtvis har full rätt till. Herr Hernelius har i dag berättat litet om förseningarna, kostnadsfördyringarna osv. Ja, självklart är det beklagligt att projektet av olika skäl försenas. Men jag tror att vi svenskar skall vara litet försiktiga att starkt kritisera förseningar och att det inte alltid klaffar med den tidtabell man har gjort upp. Det gäller i alla fall ett land som under 30 år varit i krig med två av världens stora makter. Vi kan ju föreställa oss vilka förutsättningar vi skulle ha haft, om vi hade haft krig ett 30-tal år i vårt land, att genomföra ett projekt enligt en fastställd tidtabell. Naturligtvis skulle förseningar uppstå. När det gäller kostnadsfaktorn — som också är en mycket viktig fråga — är situationen f. n. sådan i hela världen att den tidsåtgång vi har är större än vad vi kan minnas ha existerat någon gång tidigare under en period. Hur skulle man kunna undvika att prisstegringarna slår igenom på det här projektet? Jag tror att vi får acceptera att så sker, lika väl som vi tvingas att acceptera prisstegringarna här hemma även om vi inte tycker om dem. När jag var i Vietnam hade jag tillfälle att tala med många personer från administrationen, myndigheter m.m. Det var samtal med regeringsledamöter och tjänstemän som hade med detta projekt att göra och med Pham Van Dong själv. Det är inget tvivel om — det framgick alldeles tydligt — att det är lika viktigt för vietnameserna som för oss att projektet genomförs enligt de planer och den tidtabell som gjorts upp. Han gav starkt uttryck för detta och upprepade vid flera tillfällen detta resonemang. Jag har för min del ingen anledning att tvivla på att vietnameserna själva vill genomföra detta projekt på ett sätt som från början var bestämt, trots att olika saker inträffat som skapat svårigheter. Säkerligen har hamnförhållandena i Haiphong visat sig vara svårare än vad vietnameserna själva tänkt sig från början. Det är inte heller nog med hamnen utan sedan uppstår svårigheter i nästa etapp med att frakta godset drygt ett 20-tal mil på landsväg till den plats där pappersbruket byggs. De vägförhållanden som existerar i Vietnam och den bilkvalitet som finns tillåter inte sådana tunga laster vi är vana vid, och detta har också inneburit svårigheter. Det här är inte fråga om något stort projekt. Man skulle kunna tro det, men ett sådant här pappersbruk byggs inte längre i Sverige. Det hör till historien att en nyetablering sker med så här små pappersbruk. Ett pappersbruk med en kapacitet på 50 000 ton tryckpapper och 5 000 ton omslagspapper är verkligen ingen stor industri. Men det är denna storlek av industri som vietnameserna själva har behov av och som man har kommit fram till i de överläggningar som ägt rum mellan givarna och mottagarna av denna hjälp. Om man i Sverige skulle bygga ett nytt pappersbruk med tillhörande massaindustri, skulle det röra sig om en kapacitet på 175 000-200 000 ton, inte 50 000 ton. Men man skall inte jämföra Sverige och Vietnam och man har anpassat den här anläggningen till vad Vietnam har behov av. Principen för oss i Sverige då det gäller u-hjälpen är ju att vi så långt som möjligt skall tillmötesgå mottagarländerna med vad de själva önskar få genomfört. Massaindustri och pappersbruk är ju en uttrycklig önskan från Vietnam. Varför skulle vi då inte försöka hjälpa landet med det? Det finns önskemål på andra industriområden som inte presenterats för oss och som naturligtvis är ännu mer kostnadskrävånde än vad detta projekt kommer att bli. Sådana projekt har man vänt sig till andra länder för att diskutera — de är långt ifrån klara. För oss ligger det bra till att hjälpa till med ett skogsindustriprojekt. Vi skall komma ihåg att när vi talar om skogsindustriprojekt så är det inte enbart det här industriprojektet som sådant, utan däri ingår också det skogsplanteringsprojekt som är en del av hela denna hjälpinsats och som naturligtvis också är en kostnadsfaktor att räkna med. Jag skall inte förlänga debatten, men jag vill säga att jag tror att vi i våra u-hjälpsinsatser i fortsättningen mer än hittills får lov att engagera oss i större projekt. De behöver därför inte bli alltför stora, vilket just det här projektet visar. Det är nämligen enligt svenska förhållanden ingen storindustri. Jag tror emellertid att vi måste välja att så långt som möjligt göra stora insatser, för då ger vi den bästa hjälpen till mottagarländerna. En principfråga när det gäller detta projekt är det förhållandet — det som Svenska Dagbladet behandlat vid olika tillfällen och som herr Hernelius tidigare i riksdagen liksom i dag har omnämnt — att Vietnam har en kommunistregim. Vietnam har ingen demokratisk regim. Nej, men det finns väl ingen som har påstått något annat. Skulle vi försöka styra våra hjälpinsatser bara till demokratiska länder eller länder som har en klar viljeinriktning att utvecklas till demokratier, skulle vi knappast hitta några mottagarländer. De länder till vilka vi ger u-hjälp har kommunistregimer eller reaktionära borgerliga regimer. Vi kommer inte ifrån det. Då är frågan: Skall vi då, eftersom vi inte kan hoppas på någon demokratisk utveckling, låta bli att ge någon hjälp över huvud taget? Hittills har vi inte sett problemet så. För oss har det varit viktigast att hjälpa de fattiga länderna i deras nöd och stimulera en återuppbyggnad även om de icke har haft demokratiska regimer eller en stark vilja att utvecklas till demokratier. Skulle vi ha lagt alltför stor vikt vid den sidan av saken, skulle vi fått stå här med våra u-hjälpspengar och haft svårigheter att placera dem. Vi har mer följt riktlinjerna som angivits från Förenta nationerna. Inte minst har resonemanget kring världens fattigaste länder spelat en viss roll under senare år. Huvuddelen av vår hjälp går också till länder som hör till gruppen världens 25 fattigaste länder. 70 96 av hela den svenska u-hjälpen går till sådana länder. Jag har velat säga detta därför att det har varit principerna hittills för vår utvecklingshjälp, och jag kan inte se någon möjlighet att vi kan ändra dem härefter heller. Vi lägger stor vikt vid att hjälpa de fattiga länderna oavsett om de har en styrelseform som vi gillar och skulle kunna acceptera i vårt land eller inte. Vi vill helt enkelt hjälpa. Låt mig till sist komma tillbaka ett ögonblick till förseningarna. Jag förmodar att herr Hernelius har hört talas om att industriprojekt i Sverige också blir försenade. Det är ofta så att industriinvesteringar som skall genomföras blir försenade och ofta ganska mycket, även om man har ambitionerna att hålla ett tidsprogram.

Herr talman! Herr Hernelius började med att dela ut rosor. Jag skall i dag inte ge några rosor tillbaka, men herr Hernelius noterade säkerligen i den s.k. gräsrotsdebatten att jag delade ut en ros till honom. Jag sade att jag förväntade mig att den debatt som vi skulle ha här i dag skulle föras på en annan nivå, en mer politiskt anständig nivå, vilket jag inte kan påstå alltid har varit fallet med vare sig gräsrotsdebatten eller tidningsdebatten omkring Vietnam. Jag tror liksom herr Hernelius att det är bra med så stor öppenhet som möjligt. Jag tror att det är bra att vi har möjlighet att redovisa vår biståndspolitik både när det gäller skogsindustriprojektet i Vietnam och andra insatser. Herr Hernelius framförde en del citat. Jag tror det var både propositioner och annat, och i varje fall kom en del från den socialdemokratiska partikongressen. Jag skall kvittera och citera några rader ur herr Hernelius interpellation. Där står det, när han talar om de problem som finns i samband med genomförandet av projektet: ”Svårigheter av detta och av annat slag är självfallet ofrånkomliga och har till viss del kunnat förutses. De är på sätt och vis normala vid ett projekt av detta slag.” Jag minns inte om herr Hernelius instämde i det citat han hade från partikongressen. Jag kan i varje fall instämma i det här citatet från herr Hernelius interpellation. Det är flera av de talare som yttrat sig här som påpekat det faktum att Vietnam har levt i krig i ungefär 30 år. Men jag tror att det ofta behöver upprepas, därför att det verkar ibland som om vi glömde bort det — vi i det här landet som, vilket också har påpekats, har haft förmånen att leva i fred i mer än 160 år och alltså på ett helt annat sätt än vietnameserna har haft möjligheter att utveckla vårt land. Det finns u-landsproblem av många traditionella slag som man möter i vårt samarbete. Men det måste naturligtvis bli alldeles specifika svå righeter i ett land som Vietnam där människor har levat i den här situationen under så många år.

Två av de problem som har funnits har berott på bristande vietnamesiska resurser, nämligen dels svårigheter att få fram tillräckligt med kvalificerad arbetskraft, dels svårigheter med transporterna. Det är självklart att svenskarna blir irriterade över det här. De blir irriterade över att inte kunna arbeta, att inte kunna utföra ett effektivt jobb såsom de är vana vid här hemma i vårt land. Vi är väldigt effektiva i Sverige. Vi har en högrationaliserad industri och vi har ett mycket hårt arbetstempo — allt det här kanske på både gott och ont. Men det går inte att tro att man kan överföra den här svenska effektiviteten till ett land som Vietnam. Vi har så helt olika förutsättningar och helt olika utgångslägen. Något som bl.a. irriterat den svenska personalen har varit vad man uppfattar som bristande arbetsdisciplin från vietnamesisk sida. Vietnameserna har svårt att hålla tider, de arbetar inte särskilt energiskt och de tycks inte vilja ta order av den vietnamesiska arbetsledningen. Det här är naturligtvis saker som förvånar den som väntat sig att man i ett kommunistiskt system skall föra en auktoritär politik. Det ger kanske i stället bilden av ett system som arbetar med stor flexibilitet och framför allt med ett hänsynstagande till de enskilda människorna. Jag tror också att man i det här sammanhanget får ta med i bilden att det måste komma ett slags allmän avspänning efter det 30-åriga kriget. Det är helt naturligt. Men på det hela taget har den svenska personalen i Bai Bang mycket bra klarat av de här besvärligheterna — inte minst de problem de har haft med sina boendeförhållanden, som är provisoriska. Med svenska mått mätt är bostäderna naturligtvis bristfälliga. Ett av värdena med det här projektet, som är gemensamt svenskt och vietnamesiskt, ligger i den kunskapsöverföring som pågår hela tiden medan man arbetar. Det är ett sätt för oss att lära ut den teknik som vi kan. Jag vill också anföra att det här projektet har stor betydelse även för det svenska näringslivet. En stor del av upphandlingen har formen av svenskt varubistånd till skogsindustriprojektet. Detta gäller pappersmaskinerna, det gäller ett utbildningsprogram från Karlstads Mekaniska Werkstad och flera andra firmor, som levererar ventiler, borrutrustning, plastbehandlad plåt, traktorer, personbilar osv. En mycket stor del av biståndet skapar alltså sysselsättning hemma i vårt eget land, och vi vet att det har stor betydelse. Herr Hernelius började sitt inlägg med en historik, som han tidigare har lämnat i den här kammaren. Vi har tidigare debatterat den, och jag skall inte förlänga debatten med att i dag gå in på den historiken. Herr Hernelius accepterar de två sjukhusen. Det är en enligt ett gammalt traditionellt uttryckssätt humanitär verksamhet. Men för herr Hernelius är det inte humanitärt att bidra till att få till stånd en massafabrik och ett pappersbruk, som kan ge landet i fråga möjligheter att producera papper för sin utbildningsverksamhet. Det kan alltså herr Hernelius inte beteckna som humanitär verksamhet. Jag tycker att de föregående talarna på ett alldeles utmärkt sätt har beskrivit det behov som verkligen finns av papper för skolböcker i Vietnam. Herr Hernelius tar upp kostnaderna, och jag vill i detta sammanhang komplettera min uppgift i svaret om att Vietnam själv står för ungefär 15 96 av kostnaderna. Vi skall då ha klart för oss att den vietnamesiska andelen av bidraget beräknas i vietnamesiska priser och löner. Skulle dessa bidrag räknas om i svenska priser, skulle naturligtvis andelen vara större. När sedan herr Hernelius talar om de höga kostnaderna och om de 770 miljonerna nämner han inte alls, att detta är en kostnad som faller ut under en femårsperiod. Han talar heller inte om att i dessa 770 milj.kr. är 150 milj.kr. inlagda för eventuella kostnadsstegringar. Vi har alltså redan från början garderat oss med detta belopp för eventuella kostnadsstegringar. Herr Hernelius säger sedan att vi skall uppföra en fabrik, där vår toppteknik från 1970-talet skulle föras ut i de vietnamesiska djunglerna. Ja, för det första är det inte fråga om 1970-talets toppteknik, eftersom det är en god 1960-talsstandard på denna fabrik. För det andra uppfattar jag inte området i fråga som någon vietnamesisk djungel. Jag hoppas att herr Hernelius vid något tillfälle får förmånen att besöka Vietnam och då även Bai Bang. Vi borde bättre kunna tillgodose andra elementära behov för dessa pengar. Ja, självfallet finns det ett enormt stort behov av hjälp, om vi ser ut över hela världen. Det finns alltså stora möjligheter att hjälpa. Men vi arbetar ju under begränsningar. Sverige är visserligen ett rikt men också ett litet land. Vi leder när det gäller anslagens relativa storlek och är det enda land som har nått enprocentsmålet enligt FN:s rekommendationer. Men vi har alltså begränsade resurser, och vi har inriktat oss på ett visst antal länder. Flera av dem som talat under debatten har bekräftat vilka stora hjälpbehov som finns i Vietnam. Herr Hernelius kommer vidare in på det spörsmål som av både herr Hernelius och andra gjorts till en mycket stor fråga, nämligen det s.k. hemlighetsmakeriet. Ja, en viss del av utredningsmaterialet har hemligstämplats av SIDA. Det har gjorts med hänsyn till sekretesslagens 3§ mom. 2. SIDA har gjort bedömningen att materialet sannolikt bör hållas hemligt på grund av internationella hänsyn. Regeringen har hemligstämplat avtalet i enlighet med 3 § mom. 1 av hänsyn till främmande makt. Detta avtal har hemligstämplats efter samråd med DRV. Det är inte så, herr Hernelius, att Hanoi har bestämt att detta avtal skall hemligstämplas utan det har varit ett samråd om detta. Vi skall ha klart för oss att allt material som efterfrågats angående Bai Bang-projektet och som ej utlämnats med hänsyn till hemligstämpeln har åsatts denna stämpel innan kriget i Vietnam upphörde. Som herr Hernelius nämnde prövas frågan om denna hemligstämpling fortfarande i regeringsrätten. Det material som har hemligstämplats rymmer bl.a. uppgifter om råvarutillgångar, kommunikationer, tillgång på arbetskraft, administrativa och organisatoriska förhållanden i Nordvietnam — uppgifter som Nordvietnam av ren självbevarelsedrift självfallet inte mitt under krig önskar utlämna till obehöriga. Att Nordvietnam i det första samarbete som man över huvud taget inleder med något västland ber oss att behandla informationerna om DRV med försiktighet är lätt att förstå, och jag tycker att man skall känna respekt för det. Nordvietnam har ju inte de allra bästa erfarenheter av samröre med västländerna. Men nu när det är fred i Indokina, bortfaller delvis de säkerhetspolitiska aspekterna. Det är alltså min förhoppning och avsikt att ge en maximal information om det biståndssamarbete som vi har med Nordvietnam för att möjliggöra bl.a. just en öppen och saklig debatt om detta samarbete. Herr Hernelius tror att det finns väldigt mycket av skumma saker dolt bakom hemligstämpeln. Herr Hernelius talar om kostnaderna och om tidsplanen och citerar vad som står i interpellationssvaret om att det f. n. inte finns någon anledning att revidera budgeten. Nej, jag har en ambition, herr Hernelius, att uppträda anständigt och hederligt, och jag kan alltså vid den debatt som vi för här i dag inte säga till herr Hernelius att det finns anledning att göra någon omvärdering. Det är möjligt att jag vid ett senare tillfälle, om herr Hernelius och jag får förmånen att diskutera de här frågorna, kan ha andra uppgifter att lämna. Men för dagen kan jag inte ge något annat besked än det som herr Hernelius har fått i interpellationssvaret. Jag instämmer i vad herr Geijer i Stockholm och andra talare har sagt, nämligen att här finns det verkligen ambitioner på båda sidor — både hos den svenska regeringen och hos dem som på vår sida verkställer projektet — att få kalkylerna att hålla både i tid och kostnadsmässigt. Jag vill understryka det som herr Andersson i Lycksele sade i sitt anförande: Man möter verkligen ett mycket stort förtroende för Sverige i det samarbete som vi har med Nordvietnam. Det finns verkligen anledning för oss att på alla sätt försöka leva upp till det förtroende som vi ställts inför.